Herr talman! Denna remissdebatt har nu kommit in i sitt slutskede. Den ekonomiska politiken, inflationsutvecklingen liksom valutslaget har ingående penetrerats. Att nu gå in på dessa frågor skulle, även om det vore frestande att anlägga sina synpunkter på dem, i stort sett bli en upprepning av vad som tidigare sagts. Jag skall bara kort och gott konstatera det beklagliga i att några tillfredsställande besked från regeringens sida sannerligen inte lämnats om vilka åtgärder man vidtagit eller planerar vidtaga för att hejda den pågående inflationen. Snarare har vi i denna debatt stärkts i uppfattningen att man på regeringshåll betraktar inflationen som något slags naturlig företeelse. Det tycks inte heller bekymra regeringen så värst mycket att de enskilda människorna, som ser sina lönehöjningar ätas upp av Pprisstegringarna, känner stor oro för att denna inflationskarusell får fortsätta att snurra. Det finns emellertid, herr talman, även andra väsentliga problem som gäller de enskilda individerna i vårt samhälle, och det är sådana problem som jag nu vill beröra. Det är ju med tanke på individerna som politiken utformas, och hur detta sker bär vi här i riksdagen stort ansvar för. Rättsvården är ett samhälleligt problem som livligt diskuterats i den all männa debatten. Orsaken är välkänd: den ökade brottsligheten och alla laglydiga medborgares självklara rätt att kräva skydd till liv och egendom. I ett välfärdsoch rättssamhälle, som vårt kallas, ter det sig för den stora allmänheten nära nog paradoxalt att rättssäkerheten skall behöva intaga en så central plats i samhällsdebatten. Man frågar sig med all rätt var anledningarna till den oroande utvecklingen är att söka. Mycket personligt »tyckande» har karakteriserat de inlägg som gjorts från många håll. Mer eller mindre kategoriska påståenden om orsakerna till det hela är ingalunda ägnade att bidraga till en bättre tingens ordning. Förvisso är det rätt att peka på avsaknaden av fasta normer, olämpliga hemmiljöer där kärlek och omvårdnad saknas, där målmedveten etisk fostran är okända begrepp etc. Att en sådan start i livet för en ung människa kan bli ödesdiger och leda till asocialt liv med allt vad det innebär av tragik för denna människa och hennes omgivning är omvittnat. Den som från början inte fått lära sig skilja mellan rätt och orätt eller som bibringats uppfattningen att detta över huvud taget inte är av någon väsentlig betydelse har som vuxen svårt att rätta sig efter de regler samhället uppställt. När han eller hon så kommer i delo med rättvisan träder samhället fram — ibland ganska hårdhänt. Vederbörande döms för sina ogärningar. Men också medmänniskorna dömer honom eller henne, av förståeliga skäl. Det är härvidlag jag anser att alltför mycket brister i samhällets — ja, också i de enskilda människornas behandling av dem som kommit på avvägar. Man ser alltför snävt på människans situation. Det finns faktorer — som jag tidigare nämnde — vilka kan ha varit av avgörande betydelse för att en person begått brott. Det är ändå så, att om man sår ogräs kan man knappast räkna med att skörda vete. Jag syftar på det ansvar som framför allt hemmen har. Visst finns det exempel på fall där hemmiljön inte varit den som jag här beskrivit men där man ändå misslyckats med uppgiften att fostra de unga till laglydiga människor. I sådana fall är det förvisso svårare att analysera orsakssammanhangen bakom asociala beteenden. Det har sagts, att det i växande grad är psykologiska och inte sociala omständigheter som utgör bakgrunden till de flesta lagbrytares beteendemönster. Det mest omdebatterade ämnet på området har varit straffpåföljderna och verkningarna av dessa. Två ytterlighetsåsikter har framkommit: dels har krävts strängare fängelse och anstaltsstraff som ett effektivt medel framför allt i förebyggande syfte när det gäller att bringa ned brottsligheten, dels har krävts slopande av allt vad dylika straff heter med hänsyn till den nedbrytande verkan anstaltslivet kan ha på individen. Båda slutsatserna torde med all sannolikhet vara överdrivna. Vi får nämligen under inga förhållanden överge kravet på humanitet inom vår kriminalvård. Samtidigt har vi självfallet skyldighet att se till, att den stora allmänheten skyddas mot personer som betraktas som klart farliga för den allmänna säkerheten. Var skall då åtgärderna sättas in för att den olyckliga utvecklingen skall kunna ändras? Mitt personliga svar på den frågan blir: Kraftig upprustning av samhällets frivård och eftervård som skall hjälpa de frigivna till hygglig återanpassning till arbetsoch samhällsliv. Vidare bör man söka skapa opinion bland de enskilda människorna — inte minst arbetsgivare och arbetskamrater — för en mer positiv inställning till de människor som det här gäller. Eller för att citera skaldens ord: »Döm ej strax den vilseförde, stolte broder, med förakt —— —.» Min uppfattning grundar sig i första hand på två omständigheter som jag finner väsentliga. För det första vill jag framhålla det faktum att återfallsprocenten är hög och inte heller har visat tendenser att sjunka. Jag tror att en effektiv och engagerande eftervård kunde minska antalet återfall. För det andra finns det anledning förmoda — med utgångspunkt från svensk vetenskaplig undersökning — att frihetsberövande straff i högre grad än hittills kommer att ersättas med vård i frihet. Kort sagt vill jag hävda, att ansvaret för en bättre utveckling på detta område åvilar både de organ i samhället som handlägger dessa frågor och — i lika hög grad — de enskilda människorna. För att illustrera det sistnämnda vill jag återge ett fall, som helt nyligen kom till min kännedom. En tidigare straffad yngling hade genom samhällets försorg erhållit ett arbete, som han skötte klanderfritt. Han hyrde ett möblerat rum. Även där skötte han sig bra och hyresvärden hade inga anmärkningar att rikta mot honom. Efter en tid fick hyresvärden emellertid vetskap om ynglingens förflutna och denne blev uppsagd; hyresvärden ville inte hysa en sådan person i sitt hus. Ynglingen i fråga, som var fast besluten i sina ansträngningar att börja ett ordentligt liv, blev således återigen dömd för vad han tidigare gjort. Denna gång kom emellertid arbetsgivaren till hans hjälp och han fick en ny bostad. En dylik attityd är ingalunda sällsynt, det omvittnas allmänt. I det relaterade fallet hade arbetsgivaren en positiv inställning men så är inte alltid fallet. De åtgärder som jag finner i hög grad påkallade är framför allt krafttag när det gäller den samhälleliga efteroch frivården, där stora bristfälligheter nu föreligger. Man bör också med alla medel söka skapa förståelse hos de enskilda människorna för de stora och svåra problem som sammanhänger med en olycklig individs återanpassning till ett normalt liv. Herr talman! Jag vill till sist i all korthet ta upp en fråga som i högsta grad berör mitt län men som ändå har en viss rikspolitisk betydelse, nämligen frågan om Ranstadsverket. Som bekant har AB Atomenergi till Kungl. Maj:t avlämnat en rapport om bl.a. provdriftsresultatet samt olika alternativ till fortsatt verksamhet vid Ranstadsverket. Utan att föregripa den kommande behandlingen av frågan om verkets framtida utveckling — riksdagen kommer som känt inom den närmaste tiden att få ta ställning till en proposition i ärendet — vill jag ändock erinra om de stora kapitalinvesteringar som det här rör sig om. Inte mindre än cirka 145 miljoner kronor är nämligen nedlagda i Ranstadsverket. Bedömningen bör självfallet grundas på ekonomiska kalkyler, men jag vill likväl hävda att försöksperioden enligt förslaget är alltför kort. Enligt min uppfattning bör den omfatta åtminstone tre år, inte minst med hänsyn till världsmarknadspriset på uran. Vidare bör alla möjliga vägar prövas för att åstadkomma fortsatt lönsam drift. Planeringsrådet i Skaraborgs län har förordat en utredning, vari skulle ingå enskilda företag, för att undersöka möjligheterna att utnyttja avfallsprodukterna. Det borde finnas förutsättningar att med väl utbildad och värdefull arbetskraft åstadkomma en någorlunda lönsam drift vid Ranstadsverket, givetvis med hänsyn tagen till de marknadsmässiga villkoren. Detta kunde möjliggöras, om riksdagen beviljade företaget en försöksperiod om tre år. Herr talman! Med tanke på att riksdagen snart kommer att få besluta om Ranstadsverkets framtida utveckling vill jag ta detta tillfälle i akt för att uttrycka en önskan om att riksdagen inte bedömer denna fråga kortsiktigt utan anlägger mera långsiktiga bedömningsgrunder vid ställningstagandet till den framtida driften i Ranstad.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse på vad herr Lindahl hade att säga om Pprisfrågorna och prisoch kartellnämndens verksamhet. Det hade dock varit välgörande om han åtminstone antytt någonting om att han hade förståelse för de prisstegringar som framtvingas av de snabbt växande kostnaderna inom detaljhandeln.

Eftersom herr Lindahl inte är här inne i kammaren just nu skall jag nöja mig med denna enda lilla kommentar. I gårdagens debatt underströk statsministern åtskilliga gånger betydelsen av solidaritet. Alla är överens om att dagens komplicerade samhälle kräver stark känsla för solidariteten — men hur uppfattas detta tal av de minoritetsgrupper som under de senaste decennierna kommit i kläm och inte har upplevt solidariteten? Jag tänker på den lilla del av den svenska befolkningen som bebor öarna utanför landets långa kust. Eftersom jag bor i Stockholms län känner jag bättre förhållandena i detta läns skärgård och begränsar mig alltså i detta inlägg till dess problem. Någon enstaka person kan cyniskt anmärka att dessa människor själva har valt att leva sitt liv i skärgårdsmiljö. De må ta konsekvenserna och anpassa sig till förutsättningarna. Men dessvärre ändras förutsättningarna utan individens egen förskyllan. Yttre faktorer har påverkat, påverkar och kommer att påverka betingelserna för skärgårdsbornas tillvaro. Man förstår att det som i dag sker i exempelvis Stockholms skärgård oroar skärgårdsbon, som under århundraden på ett föredömligt sätt har förvaltat sina öar, kobbar och skär. Vårt land brukar skildras som det typiska organisationslandet. Tidigt har svenskarna insett betydelsen av att gå samman i en förening eller en organisation för att hävda gemensamma intressen. Så har dock inte varit fallet i skärgården. Skärgårdsbon är starkt individualistisk. Den isolerade miljön har kanske medverkat till medvetenheten om att om man skall klara sig i livets hårda kamp, må man göra det genom egen kraft. Men det som under senare år har hänt i skärgården är så allvarligt, att allt fler skärgårdsbor insett att »ensam inte är tillräckligt stark». Således har många skärgårdsföreningar under senare år bildats för att främja bygdens och den bofasta befolkningens intressen i fråga om natur, näringsliv, trafik och kulturliv. Jag hoppas att olika myndigheter och andra grupper i samhället skall beakta genom dessa föreningar framförda skärgårdsproblem. Vad som påverkat utvecklingen i skärgården är fritidsfaktorn. Det är naturligt att Stockholms skärgård i särskilt hög grad tilldragit sig intresse från den talrika befolkningen i storstockholmsregionen, som i dag uppgår till 1,25 miljon och som ökar mycket snabbt — med 20 000—25 000 personer om året. Självfallet har ökningen av fritidsfolket i skärgården inneburit fördelar för den bofasta befolkningen. Tidigare baserades utkomsten i huvudsak på jordbruk, trädgårdsnäring och fiske. Men minskad lönsamhet inom dessa näringsgrenar har som bekant medfört övergång till andra yrken. Fritidsbebyggelsen och det rörliga fritidslivet har utgjort ett välkommet tillskott till utkomstmöjligheterna. Vidare har kommunikationerna förbättrats — dock endast under sommarhalvåret. Det ser dock ut som om den bofasta befolkningen nu skulle kunna få förbättrade kommunikationer även under vinterhalvåret. Men dess värre har fritidsfaktorn en baksida, som den enskilde skärgårdsbon ser med tilltagande oro. Ta som exempel den oerhörda nedskräpning och nedsmutsning som förekommer såväl på öar som i vatten. Är det inte märkligt att de stora båtar som trafikerar farlederna inte kan hindras från att inomskärs stjälpa ut mängder av skräp? Hur skall man få storstadsmänniskor, som vill få en skön och vederkvickande avkoppling under veckoslut och semesterdagar, att ta hänsyn till den vackra och säregna naturen och att även ta hänsyn till den bofasta befolkningen? Alltför många medverkar hänsynslöst till nedskräpningen. Den ökande småbåtstrafiken har blivit ett problem. Kollisionsrisken ökar, hastigheterna ökar, och de s.k. plastraggarna har på sina håll blivit en plåga. Jag tänker inte minst på de mycket unga båtförarna, som inte får framföra i deras händer farliga motorfordon på våra vägar men som på sjön kan husera fritt. Detta innebär större risker för badande människor, och det medför också ett större antal skador genom svallvågor. Förslag om körkort till sjöss har framförts. Det har sagts att alla småbåtsförare borde ha minimikunskaper om körkort, utprickning, trafikregler etc. Nog är det sant att många har sådana kunskaper, men alltför många har det inte. Jag är medveten om att det är förenat med många svårigheter att införa körkort till sjöss, och det vore tacknämligt om vi kunde undvika det. Men jag tror att det framdeles kommer att krävas en allvarlig prövning av denna fråga. Ett annat sätt att komma till rätta med fartraseriet och nedbusningen över huvud taget i skärgården vore en registrering av småbåtarna. Men en hemställan av länsstyrelsen i Stockholms län härom har avvisats av regeringen. Jag kan till viss del ana mig till motiven för regeringens beslut i den frågan. Man har väl sagt, att polisen inte har den nytta av nummerskyltar på båtarna som förslagsställaren tror. Tjuvar och andra brottslingar har natur ligtvis samma möjligheter att förfalska dessa nummerskyltar som när det gäller bilar. Men en registrering skulle kanske ändå ha en förebyggande effekt. Jag är medveten om att ett genomförande av detta förslag skulle kräva större övervakningsresurser, och det är kanske detta man varit tveksam inför. Jag är emellertid övertygad om att många andra skäl inom en snar framtid kommer att framtvinga ökade bevakningsresurser. Jag tror sålunda att såväl körkort till sjöss som registrering av småbåtar måste införas, såvida inte de enskilda människornas ansvarsmedvetande blir en realitet. Tyvärr har man ingen anledning att vara optimistisk på den punkten. Den för skärgårdsbefolkningen oroande utvecklingen kan belysas på många sätt. Jag glömmer inte vad en skärgårdsbo yttrade i en diskussion om dessa frågor för en tid sedan: »är det inte märkligt, att vi alla ser det som självklart att alla dessa mängder av båtägare skall ha fri tilläggsplats i hela skärgården. Men om jag far in till huvudstaden med min lilla båt, så hittar jag knappt en ledig kajplats. Och om jag hittar en så kostar den 10 kronor dygnet.» Ett sådant yttrande belyser hur en människa, tillhörande en liten minoritet, upplever sin tillvaro. Även i ett annat avseende upplever många skärgårdsbor att deras intressen icke tillvaratas. Jag tänker på det naturreservat som skall komma till stånd i den vackra arkipelagen utanför Möja i Stockholms skärgård. Här trampar myndigheterna på gamla äganderättsprinciper, här undergrävs den enskildes ekonomiska trygghet. Men samhällets erbjudande av ersättningsbelopp skall väl göra den enskilde skadeslös? Nej, vi är alla medvetna om att ersättningsbeloppen är symboliska. Men skapandet av ett naturreservat är väl en god tanke? Ja, i och för sig. Jag tror emellertid inte att det föreligger behov av något sådant i Stockholms skärgård. Säkerligen är 75 procent av skärgården i dag tillgänglig för allmänheten. Vidare är jag inte övertygad om att ett statligt naturreservat skulle komma att medföra en bättre eller mer pietetsfull förvaltning av skärgården. Till detta kommer att just dessa områden, som enligt förslaget skall bli naturreservat, till stor del utnyttjas för jordgubbsodling. För berörda skärgårdsbor utgör dessa jordgubbsodlingar en betydande del av inkomsterna. Detta var ett litet exempel på vad detta kan medföra för skärgårdsborna. Det kan tyckas vara ett mycket litet problem för exempelvis riksdagen, men det belyser ändå hur människorna här ute upplever sin tillvaro. Om vi, herr talman, vill ge begreppet solidaritet ett verkligt innehåll för alla människor, även de små minoritetsgrupperna, finns det starka skäl att lyssna till önskemålen i detta fall från såväl de enskilda skärgårdsborna som de relativt nybildade skärgårdsföreningarna.

Herr talman! Jag hade tänkt ta upp det allvarliga problemet med den ökade brottsligheten. Herr Wiklund i Stockholm berörde det tidigare i dag, och jag vill i allt instämma i vad han här har sagt och understryka den allvarliga oron för den ökning av den grövre brottsligheten, som vi kan iaktta. Det är egendomligt att brottsligheten ökar på detta sätt i vårt välfärdssamhälle: våldsbrotten ökar, alkoholismen ökar, och vi läser varje dag i tidningarna om narkotikanästen och slum. Det är inte bara i Stockholms centrum detta finns; dessa företeelser förekommer också i övriga större städer i Sverige. Man kan fråga sig vad det är som gör att så många människor havererar och går under. Vi har anledning att begrunda den saken. Man kan säga att detta är den avigsida av vårt välståndssamhälle som helst ingen vill beröra. Man undrar om detta är nödvändiga offer för vårt stora välstånd. Det är ju så att den tekniska utvecklingen driver fram ständiga förändringar, som ställer människan inför svåra anpassningsproblem. Kraven på människan i dagens samhälle är stora, både på unga människor som går i skolan och på människor som kommer ut i det högrationaliserade arbetslivet. Den psykiska pressen såväl i arbetet som på fritiden sliter ned människorna, och om inte annat så sliter det ökade bullret ned dem och förföljer dem ut på deras fritid. Bidrar gör också förflyttningar från landsbygd till tätort med helt andra levnadsbetingelser. De konventionella kraven på människor att leva upp till en viss nivå ökar pressen på den enskilde individen ytterligare. Detta gör att många inte orkar; de ramlar ned och faller utanför, och bland dessa återfinns nog många som blir missanpassade på olika sätt. Samhället försöker visserligen att genom rehabilitering få in dem i arbete igen, men många gånger har man inte möjligheter att följa upp fallen och många sjunker därför tillbaka. Herr Börjesson i Falköping talade nyss om eftervården av de utstraffade. Eftervården för olika kategorier som varit föremål för institutionsvård är ofta inte till fyllest. Jag tänker på dem som kommer ut från kriminalvården eller från alkoholistvården. De har ofta svårt att få bostäder och arbete. Arbetsmöjligheterna har hittills varit ganska goda, men det börjar bli besvärligare. Det är utanför anstalterna som de åter möter de svåra problem, på vilka de tidigare stupade. Vi sätter inte in tillräckliga resurser just när det gäller eftervården. Om man nu ser på den förebyggande sidan, något som också tagits upp i flera anföranden, visar det sig att man för litet tänker på att det samhälle vi bygger upp verkligen på ett rätt sätt till godoser familjernas och människornas behov. Miljöforskningen har inte kommit i gång, och man hälsar därför med stor tillfredsställelse det nordiska initiativ som har tagits för att bygga upp ett miljöforskningscentrum i Schweiz. Vi hoppas att vi därifrån skall kunna få en hel del förslag och initaiativ. Naturligtvis måste vi bygga ut miljöforskningen även i Sverige. Vi måste framdeles på ett helt annat sätt än förut ta hänsyn till samhällets och arbetslivets utformning efter den enskilda människans krav och behov. Jag tror att det var herr Bengtsson i Varberg som i går just tog upp dessa frågor. Han talade om att hela urbaniseringsprocessen måste styras så, att den blir till människornas fördel. Han menade att man måste ta hänsyn till människan, och enligt vad jag förstod ansåg han att det endast var socialdemokraterna som hade möjlighet att verkligen kunna göra detta på ett rätt sätt. Om man ser på vad som har hänt och vilken hänsyn som tidigare har tagits till sådana frågor måste man nog säga att den har varit mycket liten, trots att det från vårt håll förelegat motioner i ämnet ända från början av 1950-talet. Men vi har sällan fått något stöd från socialdemokratiskt håll. Folkpartiet har motionerat på olika områden flerfaldiga gånger. Jag kommer ihåg en folkpartimotion, som gick ut på att tekniken skulle sättas in för att förebygga luftföroreningarna. Det var i början på 1950-talet. Jag vill minnas att motionen fälldes bl.a. med den motiveringen, att teknikens utveckling därigenom skulle förhindras. Nu står vi här med förorenad luft, nedsmutsade vatten och ett buller som tar kål på människorna. Vi har inte gjort några insatser när det gäller dessa frågor. Herr Gustafson i Göteborg framhöll i går, att vi med kraft måste ta i för att åtminstone rätta till vad vi härvidlag har försummat, ty annars kommer människornas högre inkomster inte att bli av något större värde när de inte kan få någon rekreation under sin fritid. Jag skulle vid detta tillfälle vilja ta upp frågan om våra ungdomsvårdsskolor. Vi har haft frågan uppe till utredning undan för undan. Härvidlag behövs nog en kontinuerlig utredning därför att hela samhället är underkastat så stora förändringar. På 1940-talet övertog staten alla dessa skolor. Tidigare drev landstingen skyddshemmen, men man ansåg att de var så små och så ojämna i fråga om utrustning och möjligheter till yrkesutbildning, att de inte kunde ge ungdomarna en differentierad yrkesutbildning. Detta var motiveringen till att staten övertog ungdomsvården och bl.a. byggde ut större skolor för att dessa skulle kunna bilda underlag just för en differentierad yrkesutbildning. Man delade också upp skolorna efter begåvningsklientel, så att man hade debila på en skola, begåvade på en annan och välbegåvade på en tredje o. s. v. Sedan har det också kommit in andra problem i bilden, och eleverna har även delats upp efter vårdbehov. Narkomaner, alkoholister 0. s. v. har sålunda hänvisats till vissa skolor som undan för undan kommer att få en speciell utrustning. Denna uppdelning gör att eleverna för närvarande skickas över hela landet. En elev från Norrbotten kanske skickas till en skola i södra Sverige för att komma in i förhållanden som anses bäst lämpade för honom. Principen är ju att eleverna skall vara så kort tid på skolan som möjligt. Det blir därför mest fråga om en viss kartläggning av eleverna, och sedan försöker man i den mån det är möjligt att få ut dem till vård utanför skolan med den utbildning och de arbetsmöjligheter som kan ges ute i samhället. Yrkesutbildningen på skolorna är därför inte längre det primära som tidigare var fallet. Nu gäller det mera att ge eleverna en viss arbetsträning under den tid de vistas på skolan. Jag undrar därför om det inte vore bättre att landstingen återigen övertog dessa skolor. Därmed skulle varje skola få ett visst geografiskt upptagningsområde. Man skulle inte på det sätt som nu sker förflytta ungdomar över så gott som hela landet. Därmed tror jag att de unga skulle kunna få en adekvat behandling på ett helt annat sätt än nu.

Ur behandlingssynpunkt tror jag inte det är lyckligt att de unga slussas från den ena till den andra. Dessutom är dessa ständigt nya utredningar och kartläggningar ett slöseri med våra knappa resurser på psykiater och psykologer. Aktsamlingarna för dessa unga blir oproportionerligt stora. Om skolan har ett visst geografiskt upptagningsområde har den dessutom möjlighet att hålla kontakt med elevens hem. När man nu tar hand om de unga lämnar man elevens hem därhän och gör ingenting åt det. I den mån det är möjligt bör man försöka få en viss terapi av hemmet till stånd. Til syvende og sidst återvänder dock de unga till hemmet sedan de varit utplacerade på olika håll. Beträffande möjligheten att vid vård utom skola placera eleven i sitt eget hem har jag tagit upp frågan i en motion, som flera av kammarens ledamöter har undertecknat. Den har behandlats av andra lagutskottet och redovisas i ett utlåtande som skall behandlas på onsdag. I denna motion begäres en översyn av barnavårdslagen där även denna fråga kommer att tas upp. Det är i vissa fall nödvändigt att denna möjlighet finns. Den bör inte vara av skuren. En återanpassning kommer att bli lättare att realisera om en närmare kontakt hålles med hemmet. En sådan kontakt underlättas om man har en viss geografisk räjong. Vad vidare beträffar de unga narkomanerna och alkoholisterna blir det, om landstingen övertar denna vård, naturligt att också sjukvården i landstingen tar hand om dessa unga, så att de inte, såsom nu sker, för behandling isoleras på vissa skolor. De kommer på ett naturligt sätt in i den vanliga sjukvården. Landstingen har vidare på sina upptagningshem en hel del av dessa ungdomar innan de kommer över till ungdomsvårdsskolorna. Även här skulle det bli en naturligare kontakt mellan skolan och upptagningshemmet. Detta är bara ett förslag avsett som ett diskussionsunderlag. Man kan naturligtvis fråga, om det är lämpligt att blanda ihop ett skiftande begåvningsklientel, såsom i så fall skulle bli fallet. Jag kan inte inse att det innebär någon större svårighet, alldenstund man nu har så korta vårdtider. För övrigt förekommer det även under normala förhållanden ute i samhället olika begåvningar, varför det blir en avspegling av de vanliga samhällsförhållandena. Vad som för närvarande kanske är värre är att skolorna får dras med psykopatklientelet. Därvidlag hade man hoppats på Karsuddens sjukhus, där man i många år väntat att få placera ut psykopaterna. Men nu skall tydligen Karsuddens sjukhus läggas ned, varför dessa förhoppningar går om intet. Detta klientel är svårare att klara av för skolorna och även för mentalsjukvården, som står frågande inför hur den skall behandla just dessa fall. Jag undrar som sagt, om inte tiden är inne att man utreder huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna. Jag skulle vidare vilja påminna om den i år väckta folkpartimotionen om att få i gång en behandlingsforskning när det gäller ungdomsvårdsklientelet. Vi har inget sakligt att bygga på i behandlingen av detta klientel, utan det blir fråga om subjektiva bedömningar och uppfattningar. Därför är det verkligen behövligt att man får i gång en behandlingsforskning. En utredning har också föreslagit, att ett institut knutet till Stockholms universitet skall inrättas. Fru Heurlin tog i början av detta år upp frågan om anslag för att få till stånd en förnyelse av utrustningsbeståndet inom skolorna. Det sker där en hård förslitning. Skolorna blir snabbt nedgångna och får ett förslummat utseende. Detta verkar inte uppfostrande på de unga människorna. Det är för var och en av betydelse att ha en miljö, som är trivsam och välordnad, och detta är för många inom detta mycket känsliga klientel av utomordentlig betydelse ur behandlingssynpunkt. Jag skall så i korthet beröra personalfrågan. Det allra viktigaste för att man skall kunna genomföra en riktig behandling av de unga på skolorna är att man har väl utbildad personal i tillräckligt antal. Jag skulle också vilja framhålla nödvändigheten av att man med tanke på de anställdas säkerhet har tillräckligt med personal på de slutna avdelningarna och på intagningsavdelningarna, där man har det hårt belastade klientelet. Jag har tidigare tagit upp denna fråga. Ett exempel. För två år sedan förekom en nedslagning av en vårdare på en skola, något som har skett på många skolor och även sker inom mentalsjukvården. Detta är alltså ett problem inte bara för ungdomsvårdsskolorna. Yrkesinspektionen besökte skolan och förordade att mera personal skulle tillsättas och att alarmanordningar skulle insättas för att skydda de anställda. Alarmanordningarna kan egentligen bara registrera att överfallet skett, men för att förebygga överfall är personalens storlek av allra största betydelse. Arbetarskyddslagen ålägger arbetsgivaren att iakttaga allt vad på honom ankommer för att förebygga olycksfall i arbetet. I detta fall kan man ju inte sätta skydd på de unga som på farliga maskiner, utan härvidlag är personalfrågan det avgörande. I dag, två år efter nämnda händelse, håller man på att utreda alarmanordningar. Ingen utökning av personalen har skett. Under tiden har det inträffat att samma person igen har blivit nedslagen på denna avdelning. Dessa nedslagningar har inte gått spårlöst förbi utan man ser på ifrågavarande person vad som har hänt. Det kunde ha hänt någonting ändå värre. Vem blir ansvarig för sådant? Här har lämnats anvisningar. Man har begärt utökning av personalen men av departementet fått avslag på denna framställning om utökning av personalstaten. Det är väl staten som arbetsgivare som blir ansvarig om det händer olycksfall, kanske dödsfall. Jag tror att det är en sak beträffande vilken vi måste inse att vi har ett mycket stort ansvar. Som jag sagt gäller detta inte bara inom denna vårdform. Motsvarande fråga har tagits upp i flera reportage i tidningarna från vårdare såväl inom mentalsjukvården som inom fångvården och inom ungdomsvårdsskolorna. Det är naturligtvis också ur vårdsynpunkt i högsta grad otillfredsställande, att personalen går omkring och känner sig hotad till livet. Då kan det inte bli en fullgod vård av de unga.

Herr talman! Jag hoppas att inte talmannen anser att jag brister i vördnad mot denna kammare, om jag tillägnar herr talmannen och de ledamöter i denna kammare som är närvarande vid denna tidpunkt ett litet kväde. Herr talman, kammarledamöter! Drick av denna årstids starka saft, drick tro på livets unga kraft, drick lust att leva, lust att ge er helt och fullt för en idé, sak samma vad färger ni bär. Herr talman! Jag ber att få överlämna detta kväde till herr talmannen och att ledamöterna här i kammaren har möjligheter att i stället för dedikation från min sida instämma i det anförande som jag efteråt kommer att hålla. Jag avser i det anförandet inte att ta upp någon kontroversiell politisk fråga. Jag skall koncentrera mig på en enda fråga, en fråga som kan vara nog så intressant i och för sig, i synnerhet för dem som kommer ifrån de stora skogarna och har intresse av skogsnäring och skogsindustri. Det kan naturligtvis bli kontroversiellt i den mån regeringens ledamöter har gjort sådana uttalanden, att dessa inte stämmer överens med vad erfarna representanter för näringslivet i detta sammanhang kan acceptera. Alla är vi väl överens om den betydelse skogsnäringen har för vårt land. Siffror som belyser detta behöver jag knappast upprepa. Skogsindustrien står som vi vet för en tredjedel av vår export och den försörjer nästan hundraprocentigt oss själva med papper och trävaror inom landet. Skulle vi importera dessa mycket viktiga produkter, skulle det kosta oss åtskilliga miljarder. Det gäller också de hundratals produkter från färdiga trähus till trådrullar och varor av kemisk-teknisk art som vi tillverkar. Som underlag för detta har vi den svenska skogen. Den utgörs av den långfibriga granen och tallen som är en kvalitetsråvara som ger utkomst åt hundratals skogsägare, jordbrukare och arbetstagare och som är underlag för det näringsliv som är beroende av denna råvara. 25 miljoner dagsverken används för avverkning i skogen och ytterligare ett antal miljoner för dess ansning och vård. Skogsindustriens betydelse för hela vårt land är odiskutabel; det är svårt att ange hur många miljoner dagsverken den medför inom industrien. Mot denna bakgrund är det naturligt att det för närvarande pågår en mycket intensiv debatt om vår skogsnäring och att statsmakterna har många utredningar i gång som skall belysa den från olika aspekter. Jag vill emellertid uttala mycket starka tvivel med avseende på det förfaringssätt man härvidlag tillämpar, bland annat inom handelsdepartementet. Det har t.ex. tillsatts en arbetsgrupp som behandlar vår skogsindustris förhållanden, men det avses därvidlag inte äga rum något samarbete med industriens egna organisationer eller företrädare. Om man menar att man får en riktigare bedömning genom en internutredning eller smygutredning för att på så sätt känna sig opåverkad av industriens företrädare, tror jag att man tar helt miste. Man tar alltså inte del av de bedömningar som görs beträffande förhållandena inom facket av de personer som står mitt uppe i arbetets vardag, vilket dock är nödvändigt för att man skall kunna få en riktig bild av läget och kunna göra erforderliga avväganden. Det får inte gå till så, att man bildar studiegrupper inom departementet vilkas arbetsresultat sedan skall vara vägledande för skogsnäringspolitiska bedömanden i detta land. Här gäller det verkligen för oss att söka samordna den skogspolitiska diskussionen så att vi inte gör felbedömningar som ekonomiskt och strukturmässigt kan skada. Frågan är så mycket mer allvarlig som man befinner sig i en för skogsindustrien tillfälligt besvärlig situation med avseende på avsättning och annat. Det har från något håll med rätta framhållits, att det föreligger risk för att de långsiktiga bedömningarna beträffande t.ex. skogsindustrien alltför mycket kommer att präglas av nu rådande förhållanden. Det resonemang som numera ibland förs av statsmak terna är enligt vår åsikt ofta grundat på kortsiktiga bedömningar. Det måste ligga i hela landets intresse att få en så klar bild av marknadsläget, strukturförändringarna och utvecklingstendensen, inte bara i vårt land utan i hela världen, att den långsiktiga planeringen för vår skogsnäring får en så realistisk innebörd som möjligt. De analyser som görs måste grundas på att vi i vår handel rör oss i en marknad som i huvudsak tillämpar den fria ekonomiens lagar: fri konkurrens och privat äganderätt. Jag kan inte låta bli att här göra en parentes. Någon i denna kammare — jag tror att det var herr Lorentzon — sade att de ekonomiska krafternas fria spel utgör ett hot mot demokratien. Jag tror att förhållandet är precis tvärtom när det gäller näringslivet kontra samhället och deras behov av varandra. Det förtäckta hot som ofta framförs, bl.a. från LO, och som ibland också smyger sig in i statsrådsuttalanden, gör att näringslivet blir osäkert om hur långt det vågar gå beträffande den framtida satsningen. Att exempelvis med ATP-pengar statligt styra utvecklingen, vilket tydligen föresvävar vissa grupper, är ett krav som högerpartiet för många år sedan förutsåg skulle komma. Vi sade att vi kommer att få uppleva den dag då vissa grupper kräver detta. Och det är ju liktydigt med socialisering. Personligen skulle jag inte motsätta mig ett sådant statsmakternas försök till styrning, om det kunde ledas i bevis att vi är underutvecklade i sammanhanget, inte hängde med i utvecklingen inom skogsindustrien och inte utnyttjade våra förutsättningar. Men så är inte fallet. Och statens kassa skulle bli skäligen blygsam, om man bytte ut den beskattningsbara vinsten i enskild företagsamhet mot de resultat som statligt styrda företag uppvisar i dag. Statens och näringslivets företrädare måste finna en kommunikationsform som på ett helt annat sätt än tidigare ger möjligheter till flera, öppnare och mera förtroendefulla diskussioner mellan parterna. Det räcker inte med mässor och sparbanksträffar, där man från början är inställd på att kritisera varandra.

På det sättet skulle man komma varandra närmare, förstå varandra bättre, tala varandras språk och utnyttja varandras erfarenheter. Detta skulle kunna påverka hela näringslivet och det erforderliga samarbetet mellan näringslivet och statsmakterna. Det finns väl heller ingen, herr talman, som med sådan energi som våra socialdemokratiska landshövdingar försvarar enskild företagsamhet i sina län. Och när personer med borgerlig uppfattning blir landshövdingar eller generaldirektörer, får de genast en helt annan syn på statlig biståndsverksamhet och planering. Då blir de mycket ofta statens bålda riddare. Den väg som landshövding Hjalmarson föreslog kan bl.a. vara ett sätt att lösa kommunikationsfrågan mellan parterna. Om vi fick ett sådant personbyte, skulle vi komma ifrån de onyanserade påståenden som nu många gånger görs. Man påstår bl.a. att mycket stora enheter är de mest lönsamma. Detta är många gånger helt felaktigt, och påståendena vederlägges också helt av interna utredningar som arbetsmarknadsstyrelsen har låtit göra. Tyvärr lämnas dylika uppgifter även vid många högtidliga tillfällen av industriens egna företrädare, och både herrar statsråd och herrar fackföreningsmän får därigenom intrycket att enbart ökad storlek och strukturrationalisering är av godo. Det finns i varje företagsamhet en modifikation i det sammanhanget, beroende på läge, tillverkning, maximala gränser, nyinvesteringar och de dyra pengar som måste satsas inom företagsgrenen. Man skall se detta mot de vinster man kan göra. Man kan alltså inte generalisera och tro att om allt i tillvaron förstoras är detta enbart till samhällets gagn. Vad är det som har hänt inom vår svenska skogsindustri? Man kan konstatera att under de senaste tio åren tillverkningen inom cellulosa-, pappersoch sågverksindustrien haft en starkt uppåtgående trend, att tillverkningen ökat under denna tid. 100 procent under en tioårsperiod på papperssidan, 60 procent på cellulosasidan och 26 procent inom svensk sågverksindustri är inga dåliga förändringar. Trots tidigare varningar för att vi har tagit ut för mycket av våra skogar kan vi fortsätta att öka trenden och ta ut ännu mera. Från att för tio år sedan ha tagit ut 40 miljoner kubikmeter skog tar vi ut cirka 60 miljoner kubikmeter i dag, och vi vet att det om tio—tjugo år går att ta ut 80 miljoner kubikmeter eller att öka kapaciteten med en fjärdedel. Men det är klart att vi måste placera vår industri där råvaran finns, om vi inte med alldeles speciella arrangemang kan ordna transporten av råvaran. Här är vi inne på ett problem som skapar olust och besvärligheter — det har tangerats i denna kammare tidigare i dag. Jag tar ett par exempel. Inom Billerud har man varit villig att investera i en massafabrik i Kvicksund men har av olika myndigheter fått nej. Myndigheterna är rädda för utsläpp och föroreningar i Mälaren, och det med viss rätt. Skogsägarrörelsen i söder har ansökt om att få vattendomstolens utslag för en stor fabrik i Väröbacka, för vilken 46 000 skogsägare är beredda att tillskjuta egna penningar. Det finns utomordentligt starka skäl att slå vakt om vissa områden för vår framtida vaitenförsörjning och vår fritid.

Här är det inte meningen att myndigheterna skall dirigera. Det är naturligt att här få ett tillmötesgående i en serviceform, så att myndigheterna snabbt kan föreslå andra alternativ. Också detta kan medverka till snabbare utslag, till snabbare besked från de centrala myndigheterna för att tillgodose näringslivets investeringsvilja. Det är orimligt att 46 000 bönder i södra Sverige, som vill lösa sina problem i samband med överskott av råvara, måste vänta i åratal för att få besked om de skall få bygga en fabrik eller inte. Jag anser att alternativa förslag skall kunna läggas fram och att myndigheterna och skogsägarorganisationerna tillsammans skall kunna bearbeta dessa frågor. Herr statsministern tog under gårdagens debatt med emfas upp de omstruktureringar som inträffar i ett dynamiskt samhälle. Han talade om nedläggningen i Dals Långed och de problem som därvid inträffar för de anställda. Och det är verkliga problem som vi måste ta allvarligt på. Statsministern frågade: Är det i längden rimligt att vi skall gå till skattebetalarna och begära att dessa skall lösa de problem som uppstår genom att fabrikerna nedläggs? Statsministern ansåg att näringslivet bör få ett större ansvar för vad som händer. Ett sätt är att låta den aviserade nye ministern för näringsliv och industri se till att nya investeringar underlättas. Det är också ett sätt att eliminera de strukturrationaliseringar som gör det besvärligt för de anställda.

Låt mig till sist, herr talman, säga några ord om ett annat problem. Skogsbruket är, som jag sade, underlaget för vår industri. En skogspolitisk utredning arbetar, och det är naturligt att vi med stort intresse avvaktar vad som skall komma ut ur denna. Vidare finns en skogsbeskattningskommitté — en teknisk utredning — som sysslar med att kartlägga skatteproblemen på området. Det är möjligt att vi inom skogsbruket just nu står inför ett helt nytt läge. Kostnadssidan har ökat så starkt att det kan ifrågasättas om man inte i stora delar av vårt land får räkna med att räntabiliteten i ett långsiktigt skogsbruk är plus minus noll. Observera att jag säger ett långsiktigt skogsbruk. Räntabiliteten står inte i något som helst likaförhållande till räntabiliteten inom andra grenar av vårt näringsliv. Det är ju fråga om ett skogsbruk med omloppstider på mellan 70 och 120 år. Vi har konkurrenter på råvarusidan som åsätter skogsråvaran synnerligen låga värden. Dessa är alltså våra konkurrenter på världsmarknaden. Vi får räkna med att denna situation kommer att vara åtskilliga år framåt. Jag skulle trötta kammarens ledamöter alldeles för mycket om jag utvecklade alla de faktorer som kommer in i bilden. Jag tror emellertid inte att ett sådant tillstånd som vi nu befinner oss i och kommer att befinna oss i under flera år framöver kommer att vara beständigt. Alla våra konkur rentländer kommer nämligen att bli tvungna att sörja för återväxten och kommer därvid — vare sig det gäller den sibiriska, den kanadensiska eller den amerikanska skogen — i eit läge liknande det svenska. Men, herr talman, under denna övergångstid fordras det alldeles speciell förståelse för vårt svenska skogsbruks situation i dag, vilken måste följas av statsmakterna med särskilt intresse, så att vi under denna tid kan behålla vår konkurrenskraft. Jag anser inte att det skall ges några subventioner, utan jag anser att helt andra åtgärder bör vidtagas, som gör det möjligt att bedriva svenskt skogsbruk på ctt realistiskt sätt. Bl. a. krävs en helt annan differentiering när det gäller att bedöma taxeringsvärdena på vår växande skog. Om det är på det sättet att vi i ett långsiktigt skogsbruk inte kan förränta skogskapitalet med mer än en mycket låg förräntningsprocent, gäller det verkligen att se till att den växande skogen åsättes ett sådant taxeringsvärde, att detta bättre motsvarar omkostnaderna för ett långsiktigt skogsbruk. Jag anser att beskattningen av vår skog bör ske på ett mycket radikalare sätt än nu. Jag hinner inte här dra upp alla de förändringar man skulle vilja göra i dagens situation. Avdragsrätten för aktiva åtgärder som stimulerar skogsbrukets rationalisering måste få en helt annan utformning än som nu är fallet. Vi måste anpassa vår situation till dagens läge. Jag tror inte att man i längden behöver vara pessimistisk när det gäller vår svenska skogsindustri och vårt svenska skogsbruk. På lång sikt kan man nog anslå optimistiska tongångar när det gäller denna näringsgren, men det är allvarligt om inte staten skulle medverka till vidtagande av de åtgärder som erfordras för att hjälpa denna viktiga näringsgren över en just nu besvärlig men övergående situation. Jag anser att man inte bör ge subventioner utan i stället vidtaga praktiska åtgärder som väl kan anpassas till moderna arbetsformer.

Herr talman! Det är någon som sagt ungefär följande: Den talets gåva har av mången hålls för stor och rar; man tror att ingen kan i konsten högre stiga; men sakens art jag bättre vet; ty all hans tungas färdighet är blott en hemlighet att kunna tiga. Det är faktiskt med en viss tveksamhet jag tar till orda i denna remissdebatt i denna sena timme, men jag tar trots allt risken att göra det. Det skulle vara lockande att diskutera vad herr Lothigius här sagt, men jag skall göra det vid ett annat tillfälle för att inte trötta kammaren. Valresultatet har gått som en röd tråd genom denna debatt, och det är helt naturligt. Jag har med spänd förväntan lyssnat till de olika talarna inom varje parti för att om möjligt få något tips om hur man säkerställer ett gott resultat i kommande val, men någon patentlösning i den vägen har jag inte kunnat få. Någon sådan torde heller inte finnas. En sak står emellertid för mig klarare nu än någonsin. Hur skulle det vara, om man toge mera hänsyn till opinionen inom väljarkåren? Det gäller alla partier. Vi vanliga dödliga som efter vår förmåga försöker föra fram folkstämningarna blir ofta nonchalerade och till och med nedtystade. Det är de stora kanonpolitikernas akademiska och pedagogiska framställningar man i regel lyssnar på och sätter mest tro och tillit till. Det heter ibland: Han bör ju veta detta bättre, han har större möjligheter att teoretiskt tränga in i problemet, etc. Den praktiska erfarenheten sätts många gånger på undantag. Kanske är det riktigt ibland, men jag ställer frå gan: Har dessa politiker haft och har de fortfarande någon tid över för att besöka och umgås med vanliga människor och sätta sig in i deras vardagliga bekymmer? Knappast. Låt mig som exempel ta en familj i en glesbygd i Norrland, där skogsarbetet varit dominerande. Rationaliseringen inom skogsbruket har faktiskt överrumplat skogsarbetarna. Omställningsprocessen med omskolning, utflyttning, beredskapsarbeten, arbetslöshetsbidrag och inte sällan arbetslöshet är ett svårbemästrat problem för en familjeförsörjare och hans anhöriga. Bortovaron från hemmet och familjen är inte alltid så trevlig. Försämrade kommunikationer, nedläggning av lantaffärer och långa avstånd till läkare — om det nu finns några läkare — gör inte situationen lättare. Jag begriper mycket väl att rationaliseringen inom skogsbruket måste komma; men frågan är om man inte kunde göra ännu mera för att underlätta denna omställningsprocess. Jag har vid många tillfällen i denna kammare talat för att man skulle införa ett skogsoch industridepartement. Detta departement skulle bättre kunna följa skogsfrågorna. Ytterligare inskränkningar av jaktoch fiskerätten för människorna i glesbygden kommer att strö salt i de sår som redan finns. Om en vanlig människa som känner till dessa problem finge nådiga herrar att förstå vad detta innebär, tror jag att man bättre hade kunnat komma till rätta med svårigheterna och tillika hade kunnat få en vettigare lösning. Jag kom till tals med en person som skulle sköta dessa frågor och även skulle vara med och besluta i dem, och han sade: »Jag känner faktiskt inte till någonting om jakt, så jag har inte sysslat med dessa spörsmål.» Så kan det verkligen låta många gånger. Motsättningar måste alltid finnas, också inom det egna partiet. Det är ett bevis på att partiet lever. Viktigast är dock hur man löser dessa motsättningar. Det får inte ske diktatoriskt. Prestigen kommer ju ofta med i bilden. Sysselsättningsfrågorna är bland de mest väsentliga. Har man arbete med hygglig inkomst ordnar det sig alltid på ett eller annat vis. Därför är jag Ppersonligen glad över att vi verkligen kommit ett gott stycke på väg för att klara av detta svåra problem. Jag har med detta inlägg inte velat kritisera arbetsmarknadsstyrelsen. Jag vet att den gör vad den kan i sysselsättningsfrågorna med de anslag den har till sitt förfogande, men jag tror att en ännu kraftigare satsning skulle ge arbetsmarknadsstyrelsen större möjligheter att följa upp sysselsättningsproblemen. Ett annat av glesbygdens problem är läkarfrågan. Den har jag färsk erfarenhet av i min egen hembygd. Läkarbristen är stor och den drabbar framför allt glesbygderna. Då man måste slå igen lasarettet under en kortare tid på grund av att man inte kunnat tillsätta den vakanta överläkartjänsten, är det inte att undra på att befolkningen blir orolig. I det fall jag här talar om får man räkna med sjuktransporter på 20—25 mil. Det är människor det gäller. Sekunderna är dyrbara. Oroliga anhöriga till de sjuka kommer in i bilden, I detta fall har det sagts att det är vissa formaliteter som bidragit till uppkomsten av den rådande situationen. Det må vara riktigt, men hade det funnits tillräckligt med läkare, hade en vikarie kunnat rycka in. Vi behöver sålunda utbilda fler läkare, och en kraftig satsning är nödvändig även på detta område. Läkarbristen inom glesbygderna måste snarast avhjälpas, och även proceduren vid tillsättande av överläkare bör kunna ske snabbare. En annan fråga, som vi fått och kommer att få debatt omkring, är försvarsfrågan. Det hälsar jag med största tillfredsställelse. Ett salt och en frisk krydda i denna debatt här i kammaren har varit före detta riksdagsmannen Spångberg och riksdagsman John Lundberg. Jag lyssnade med stor sympati till herr Lundberg och kunde vid det här laget ha nöjt mig med att instämma i vad han yttrade. Jag skall inskränka mig till några korta kommentarer. Först skall jag be att få citera vad Aftonbladet skrev i går: »De verkliga kostnaderna för försvaret skiljer sig avsevärt från de kostnader som framkommer på fjärde huvudtiteln i statsbudgeten.» Det meddelas att detta hämtats ur en artikel i tidskriften Vårt Försvar, skriven av nationalekonomen Staffan Burenstam-Linder. Det meddelas vidare att det produktionsbortfall som <värnpliktstjänstgöringen orsakar motsvarar omkring 20 miljoner dagsverken årligen. Därtill kommer att kostnaderna för det civila försvaret inte redovisas under fjärde huvudtiteln. Jag har ytterligare några siffror som belyser försvarskostnadernas ökning under den senaste tioårsperioden. Låt vara att vi här varit överens, men man ser i alla fall vilken enorm höjning det rör sig om. Siffrorna — summa driftoch kapitalbudget — avser utgifter enligt budgetredovisningen: alltså en fördubbling på 10 år. Det är ingen obetydlig ökning. Då finns det pengar och då finns det också folk att tillgå. Jag har med detta inte velat göra gällande att vi skall återgå till någon Sven Dufva-armé. Jag vill heller inte att vi skall lägga ner försvaret, men jag tror att det är möjligt att skära ned försvarskostnaderna med åtskilliga miljoner kronor genom besparingar på olika områden. Jag har talat med några personer som varit inne på repmånad, och de sade att vad de då fick lära sig skulle de med en bättre organisation ha kunnat klara av på hälften av denna tid — och militärtjänsten hade blivit mycket intressantare. Det var deras syn på saken. Jag har inte kunnat undersöka om det verkligen förhöll sig så. Det är väl bekant att vår ekonomi är hårt ansträngd. Vi har brist på arbetskraft till bostadsbyggande, industrier m.m. En rätt avvägd prutning av försvarskostnaderna ger möjligheter att få fram både kapital och arbetskraft. Jag ser med stor förväntan emot försvarsutredningens förslag, och av vad som hittills sipprat ut tycks den arbeta i rätt riktning. Jag har velat nämna detta för att ge mitt stöd åt försvarsutredare Frithiofsons uttalande, och jag är säker på att tusentals medborgare här i landet har samma inställning. Herr Ohlin kallade detta ett utspel innan förslaget lagts fram. Personligen anser jag att han får kalla det vad han vill. Jag har märkt att det blivit svårare för varje år att göra herr Ohlin till lags. Det är viktigare att göra medborgarna i Sverige till lags. Slutligen, herr talman, vill jag säga att om något frö som jag här har sått ut skulle gro är jag tacksam för detta. Då skall jag även i fortsättningen vårda den planta som kommer att spira. Många gånger drar man sig för att säga sanningens ord, men ordspråket säger: »En flygande fågel får något, en sittande får intet.»

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att delta i höstens remissdebatt. Anledningen till att jag ändå begärt or det är att fru Eriksson i Stockholm i sitt anförande talade om hur valet gick till på Gotland. Jag tänkte omedelbart begära replik, men bestämmelserna tilllåter inte ett sådant förfarande, varför jag nu måste ta kammarens tid i anspråk under en kort stund. Fru Eriksson är inte närvarande i kammaren, men jag hoppas att hon ändå skall få tillfälle att ur protokollet läsa vad jag har sagt. Jag vill inte att hennes anklagelser skall stå obesvarade. Som så många andra talare framhållit från denna talarstol sade hon att oppositionen varit ovederhäftig, men hon gjorde ett särskilt svep över Gotland och centerpartiet och sade att man där varit mest ovederhäftig i fråga om affischering. Det var särskilt en affisch som hon inte gillade. Jag tycker att det är rätt underligt att man i en remissdebatt kan tala om en affisch, men när det nu rör Gotland tycker jag att det är på sin plats att jag ändå säger några ord. När de nya propåerna om jordbruket kom, stod vi i ett län som Gotlands, som sysselsätter den största procenten av sin befolkning inom jordbruket, i en särskild situation. Dessa propåer innebar för oss en oerhörd nedgång i sysselsättningen. När sockerbetsodlingen och förädlingsindustrierna på jordbrukets område kom in i bilden, innebar det ett stort bortfall av arbetstillfällen. De utredningar som länsstyrelsen och länsarbetsnämnden gjort pekade på att åtskilliga människor inom en snar framtid skulle behöva ge sig i väg från Gotland. Detta gjorde att vi naturligtvis begagnade den förestående utvecklingen i propagandan — det gjorde alla. Vilken länsbo skulle inte göra det när regeringen kommer med sådana propåer om utvecklingen? Vi var dystra över att regeringspartiets egna representanter inte observerade vad medborgarna på Gotland ville utan gick fram på teoretikernas centralise ringslinje. Detta blev också olycksbringande för regeringspartiet. Vi gick in för väljarnas och Gotlands intressen, och valet gick därefter. Om vi talar om valaffischer och valmetoder, tror jag nog inte att det är så oerhört snövitt från något partis sida. Jag tror att fru Eriksson borde titta litet på den affischering som förekom i Stockholms stad. Där har hon närmare jämförelseobjekt. Anklagelserna mot oppositionen för att denna vunnit valet utgör ett underskattande av väljarna, ty det är väl ändå dessa som åstadkommit det föreliggande resultatet, och man bör nog acceptera valutgången. Fru Eriksson sade också att centerpartiet, som vunnit mest, borde ta sin valframgång med lugn. Jag kan ge socialdemokraterna och inte minst fru Eriksson uppmaningen att också ta motgången lugnt. Det vore betydligt vederhäftigare än den hållning socialdemokraterna nu intar på många håll. Fru Eriksson angrep inte mig personligen. Jag har förmånen att vara ordförande i centerpartiets distrikt på Gotland. Fru Eriksson talade oerhört mycket om centerpartiet på Gotland och sade att det var herr Hedlunds skuld att vi uppförde oss ovederhäftigt där. Jag vill med anledning av detta hennes påstående framhålla att herr Hedlund inte alls lägger sig i vilka affischer vi använder och vilken agitation vi för. Det svarar vi själva för. Är det någon som skall anklagas är det alltså distriktet. Fru Eriksson sade också i sitt anförande att centerpartiet i en rad frågor inte visste vilken ståndpunkt det skulle intaga. Hon påstod att detta gällde frågor som pensionsfrågan, barnbidragsfrågan och en rad andra sociala frågor. Men hon aktade sig noga för att ange vilken inställning hon själv hade i dessa frågor. Vi har voterat åtskilliga gånger i dessa frågor, varvid fru Eriksson varit emot oppositionen. Hon bör alltså känna till vår inställning. Är det någon som har principer beträffande dessa frågor är det centerpartiet och folkpartiet. Att hon nu påstår något annat beror väl på att hon inte själv har något program beträffande dessa frågor. Var mittenpartierna står kan fru Eriksson läsa i det politiska handlingsprogram som långt före 1966 års val utarbetades av centerpartiet och folkpartiet. Om fru Eriksson hade varit här i kammaren i kväll kunde jag ha överlämnat centerpartiets och folkpartiets program »Mittensamverkan» till henne. Så snart jag träffar henne skall hon emellertid få det. Då kan hon studera det så att hon kommer ur villfarelsen att vi är utan principer. Hon kanske rent av kommer fram till den uppfattningen att hon själv bör ha andra principer än dem hon framför från denna talarstol.
Herr talman! Jag har blivit tvungen att göra ett bemötande så här sent på natten med anledning av de angrepp som från socialdemokratiskt håll har riktats mot mig för mina mycket försiktiga uttalanden om FN och nedrustningsarbetet. Det har av naturliga skäl inte varit möjligt att tidigare i dag i några korta repliker tillrättalägga alla de tokerier som några socialdemokratiska opponenter fört fram i detta sammanhang. Jag skall erkänna att jag nästan fick en känsla av att de talesmän som jag nu tänker på var så slagna av årets valresultat att de till varje pris ville misstänkliggöra högerpartiet och de syften som låg bakom dessa uttalanden. Då har man valt den vanliga metoden att först förvanska vad vederbörande har sagt för att sedan kunna argumentera mot det desto lättare. Nu är inte fru Eriksson i Stockholm här i kväll. Det är mot henne jag delvis vänder mig, men det kan inte hjälpas. Hon gick i sin vanliga iver och med sitt vanliga engagemang så långt, att hon befarade att det goda resultat, som högerpartiet kan räkna sig till godo vid höstens val, skulle föranlett högerpartiet att nu uppge den hittillsvarande neutralitetspolitiken, och att vi nu skulle ha en annan inställning än de övriga demokratiska partierna i sydvästafrikafrågan och beträffande apartheidfrågan. I själva verket förhåller det sig på det sättet att de ämnen som jag tog upp i går och som förorsakat dessa utbrott är teman som jag tidigare har behandlat i denna kammare flera gånger och där jag klart redovisat en uppfattning. Både vid utrikesdebatten förra året, vid utrikesdebatten i år och i samband med försvarsdiskussionen i våras förde jag fram i stort sett samma synpunkter som nu. Men då var tydligen socialdemokraterna inte lika chockade av ett valresultat eller också var de inte lika uppmärksamma. Först och främst innebar mitt uttalande om Förenta Nationerna ingenting annat än ett konstaterande att en liten stat som Sverige inte bör medverka till att tumma på FN-stadgans innebörd utöver vad som ursprungligen åsyftades med denna. Bakom denna tanke ligger följande resonemang: När Sverige på sin tid anslöt sig till FN var vi i riksdagen överens om att det innebar en principiell uppluckring av vår neutralitetspolitik. Vi vet t.ex. att Schweiz ännu inte inträtt som medlem. Vi var ändock helt ense om att vi skulle ansluta oss, eftersom vi helt accepterade fredsorganisationens syfte men också därför att konstruktionen av FN ansågs utgöra en garanti för att vi inte skulle bli invecklade i några stormaktskonflikter. Denna garanti bestod i säkerhetsrådets maktställning. Eftersom FN-stadgan krävde enighet mellan de fem permanenta ledamöterna och eftersom var och en av dessa hade vetorätt, ansågs det icke föreligga några risker för att vi skulle bli förpliktade att vidta di plomatiska, ekonomiska eller militära aktioner med någon av stormakterna som angripare eller som offer. En riktpunkt för vårt arbete inom Förenta Nationerna måste därför vara att stadgans bestämmelse skall följas och att vi inte tyst eller uttryckligen skall acceptera avsteg från dem. Annars kan det uppstå risker för vår alliansfria politik och även för att världsorganisationen skall försvagas. Och vad vi behöver är en stark fredsorganisation, inte en svag. Manifestationer, opinionsyttringar eller demonstrationer kan ha ett värde i och för sig — det skall inte bestridas — men om de kan minska FN:s faktiska betydelse och dess prestige på lång sikt, är de skadliga. Jag har också liksom tidigare i tankarna haft diskussionen om hur kapitel 7 i FN-stadgan skall tolkas, d.v.s. det kapitel som ger säkerhetsrådet — jag understryker detta — möjlighet att tillgripa sanktioner vid hot mot freden, vid fredsbrott eller vid angreppshandling av annat slag. Accepterar man att detta kapitel är tillämpligt i en viss situation, innebär det att man också godtar att militära sanktioner kan komma i fråga mot fredshotaren eller fredsbrytaren. Det betyder att Sverige måste vara berett att medverka till att fredsorganisationen under sådana förhållanden blir en apparat för militärt våld, och i en sådan våldsaktion är Sverige skyldigt att deltaga. Just med hänsyn till dessa konsekvenser är det väsentligt att vi inte gör något som innebär att generalförsamlingen direkt eller indirekt försöker utöva de befogenheter som tillkommer säkerhetsrådet. Lika viktigt är det att vi inte tolkar kapitel 7 och reglerna om sanktioner på ett annat sätt än vad som har varit avsikten. Anledningen till att jag i går på nytt tog upp denna fråga är att jag är medveten om att åtskilliga här hemma känner ett i och för sig förklarligt enga gemang och patos för att gå längre inom FN än vad som motsvarar de stadgar på vilka organisationen bygger och de syften för vilka organisationen skapades. Dessa människor borde vara medvetna om att man, om man går längre, kan skada den organisation de själva gärna vill slå vakt om. Även i den andra frågan uttryckte jag mig utomordentligt försiktigt. Jag påminde om vad jag tidigare framhållit, nämligen att våra i och för sig riktiga och även betydelsefulla insatser vid avrustningsöverläggningarna i Genéve skulle kunna försätta oss i den situationen, att vi bleve det enda oberoende landet i norra Europa som i en konfliktsituation — d.v.s. när krig är överhängande — inte bara självt saknade kärnvapen utan även saknade underlag för att skaffa sådana vapen. Jag tillade att vi kanhända nu har kommit så långt att vi de facto kan tvingas acceptera ett förbud mot kärnvapenspridning utan att ha fått någon motprestation från de stormakter som har kärnvapen. Ett sådant uttalande kan verkligen inte vara ett uttryck för någon egoism eller för någon isolerad inställning från högerpartiets sida. Jag vill påminna mina kritiker på den socialdemokratiska sidan om att de demokratiska partierna i vårt land, alltså även det socialdemokratiska, fortfarande är ense om att vi skall upprätthålla handlingsfrihet i kärnvapenfrågan. Detta underströks genom 1963 års försvarsbeslut och någon annan ståndpunkt har hittills inte intagits. Detta innebär självfallet inte att vi skall säga ja till kärnvapenanskaffning. Frågan saknar i dag praktisk och politisk aktualitet. Men det innebär inte heller, att vi skall säga definitivt nej till sådan anskaffning. Beslutets innebörd är fortfarande att vi alltjämt skall hålla öppet, om vi skall anskaffa kärnvapen i en kommande situation, om det då kan vara förenligt med våra säkerhetsintressen. Jag vill också på minna om att vi alla har varit överens om att vi, då vi började medverka i nedrustningsförhandlingarna i Geneve, inte kunde acceptera förbud mot provstopp eller förbud mot provning av kärnladdningar för så vitt icke stormakterna eller stormaktsblocken själva utfäste sig att lämna någon motprestation i gengäld. Jag vill gärna påminna fru Nancy Eriksson om den ståndpunkt, som vi exempelvis intog i anslutning till Undénplanen för några år sedan. Då FN:s generalsekreterare riktade en rundfråga till oss, sade vi uttryckligen ifrån att en överenskommelse om kärnvapenfria zoner — det var som bekant det som det gällde — skulle vara tidsbegränsad och gälla bara under villkor att stormakterna kom överens om fullständigt provstopp. Balansen mellan kärnvapenmakterna å den ena sidan och icke kärnvapenmakter å den andra skulle alltså fortfarande upprätthållas genom att stormakterna vidtog kompenserande åtgärder. Sveriges egen säkerhetspolitiska situation fick alltså, sade vi då, inte försämras genom det avtal som då diskuterades. Skulle vi avstå från vår handlingsfrihet, måste vi i gengäld få andra säkerhetspolitiska fördelar. Detta var den socialdemokratiska positionen då. Samma regerings statsminister kallar det för »egoism», då vi nu hävdar precis samma ståndpunkt.

Ett sådant förfarande skulle, tror jag, framstå som helt otänkbart. Samma resonemang gäller naturligtvis också i fråga om kärnvapen. Om vi skall förplikta oss att avstå från hand lingsfrihet då det gäller anskaffning av kärnvapen — och jag talar inte om något annat än handlingsfrihet — då skall vi också ha realistiska möjligheter att kräva att de makter, som har sådana vapen i stora kvantiteter också går med på att rusta ned, att begränsa sig. Det ligger självfallet i dessa stormakters intresse, att vara kärnvapenmonopolister, att hindra andra från att höja sin försvarseffekt. Deras ställning blir ju på det sättet starkare. Vad vi alla tidigare har ansett att vi borde kräva, och som jag fortfarande anser att vi bör kräva, det är att dessa stater för att åstadkomma det avspänningsresultat, som ett icke spridningsavtal innebär, också skall vara beredda att vidtaga påtagliga och för framtiden förpliktande motåtgärder. Får jag till sist tillägga, för att rätta ytterligare ett missförstånd, att då jag talade om »vårt anseende utomlands» i samband med debatten om det socialdemokratiska utspelet i försvarsfrågan, jag självfallet inte åsyftade det som fru Nancy Eriksson menade, nämligen att vi har en kritisk inställning till kärnvapen. Vår inställning här i landet till kärnvapen är betydligt mera negativ än vad som kan omfattas av begreppet kritisk. Jag åsyftade det faktum att omvärlden, och inte minst Europa, för närvarande betraktar det som en tillgång för balansen och freden i vår världsdel, icke att Sverige är alliansfritt utan att vi är en alliansfri stat som vill och kan hejda alla försök, från vilket håll de än må komma, att rubba balansen och kränka Sveriges frihet och vårt oberoende. Att vi har visat oss vara villiga att betala det höga pris som en sådan alliansfri politik kräver i form av höga kostnader för ett starkt försvar har väckt allt större respekt ute i Europa. Det har inte alltid förhållit sig på detta sätt. Det kan jag intyga som ledamot av Europarådets rådgivande församling, och jag är övertygad om att herr Hag nell kan bekräfta vad jag nu säger, om det skulle behövas. Vi har därute under många år haft att möta angrepp från det övriga Europa för att vi skulle åka snålskjuts på det västeuropeiska försvaret. Alla vi som sitter i Europarådet har gjort vad vi kunnat för att ändra på denna inställning och jag tror faktiskt att vi har lyckats. Respekten för vårt land och för våra avsikter är i dag en helt annan än tidigare. Skulle vi nu börja riva ned försvaret och bli oense om denna väsentliga komponent i den svenska alliansfria politiken, kommer detta att väcka uppmärksamhet utomlands och det kan skada vårt anseende. Det var det jag menade och jag vidhåller bestämt att det förhåller sig på det sättet. Det är, herr talman, därför som jag på nytt vill understryka att jag ännu inte har givit upp hoppet om att socialdemokraterna skall ta sitt förnuft till fånga och tillsammans med de övriga demokratiska partierna samlas kring en försvarsuppgörelse som icke — jag citerar statsministern — »innebär en reducering av vårt försvar och dess möjligheter att hävda vår utrikespolitiska linje».

Herr talman! På den borgerliga sidan var glädjen över ett lyckat val naturligtvis ganska stor. Vi hade att inregistrera goda framgångar, särskilt för högerpartiet men också för centerpartiet. Vi har redan nu med kampglädje och tillförsikt börjat samla krafter till en intensiv attack för att söka vinna en, såvitt man kan bedöma, definitiv valseger över socialdemokraterna 1968.

Det var i denna glada, generösa samarbetsanda vi i högerpartiet ställde upp till årets remissdebatt och den andan präglade klart och entydigt partiledarnas liksom högerns andrakammarledares inledande anföranden. Av herr Ohlin har vi bemötts vänligt men avmätt och vi är fullt nöjda med den behandlingen. Men så steg då herr Wedén upp i talarstolen och då kom kallduschen — kallduschen för alla dem som trodde på god vilja till kamratskap och samarbete. Det blev vad tyskarna kallar »eine grausame Salbe», fylld av magistrala krav på underkastelse och utplåning av varje särdrag hos högerpartiet. Är det, frågar man sig, möjligt att med sådana metoder bygga upp den gemenskap och det vapenbrödraskap som vill till för att en borgerlig samling skall bestå vid de hårda påfrestningar som alldeles säkert ligger framför oss? Märkte man måhända inte hur herr Wedéns ord smög sig som balsam i de sår som valrörelsen lämnat efter sig hos många av våra socialdemokratiska kamrater här i kammaren? Men var det verkligen allvar, eller var det kanske endast fråga om en skenfäktning? Var det modern svensk högerpolitik av modell Yngve Holmberg man ville attackera? Var det inte snarare en fäktning med Hamlets faders vålnad? När herr Wedén skildrade högerpartiet som ett klassparti, helt inställt på att slå vakt om de besuttna, tyckte man sig se en vision av det gamla Allmänna valmansförbundet från början av seklet. Men, mina damer och herrar, det har runnit mycket vatten genom Norrström sedan den tiden. Man frågar sig: Vad är det, rent konkret och i klartext, som herr Wedén och hans vänner har funnit så skrämmande hos dagens högerparti? Det räcker väl ändå inte med det speciella draget hos oss att föreslå en blyg sam sänkning av skatterna. Detta ligger väl på litet sikt i linje med mittenpartiernas strävanden.

Såvitt jag förstår är det egentligen ingenting alls av allt detta. Ni har nog, om sanningen skall fram, i verkligheten ingenting otalt med modern svensk höger. Vad ni slåss mot är en vålnad. Ni kämpar liksom på sin tid Don Quijote mot osynliga jättar. Herr Wedén och hans vänner tror fortfarande att det finns en högervålnad — inte i verkligheten men i fantasien hos många tänkbara mittenväljare. Fantasibilden finns där i er upphettade inbillning, och den bilden gäller det för er att undfly så långt att ingen kan misstänka er för besmittelse. Men märker ni inte att ni i ivern att undgå vålnaden håller på att slå spelet över ända? Märker ni inte att ni riskerar att förstöra det goda samarbetet med oss i högerpartiet, utan vilket all er mittensamverkan inte blir till annat än luft — och ärligt sagt ganska tunn luft?

Det finns flera möjligheter. Trepartisamverkan är ett utmärkt alternativ, men det är bara ett av alternativen. Om denna samverkan går att åstadkomma, fordrar den uppoffring av alla som skall vara med, inte bara av oss. Det beror i hög grad på er i mittenalliansen, om det skall bli något av. Vill man sparka oss på smalbenen, så kan det kanske inte hindras, men då kan man knappast räkna på någon flammande entusiasm från vår sida. Som jag redan sagt finns det andra alternativ. Herr talman!

I den kampen, herr talman, borde alla de fyra partierna hålla samman och stå sida vid sida. Varför skulle det största av dessa partier stå utanför eller tillåtas stå utanför? Vi behövs sannerligen väl där alla fyra. Jag har, herr talman, inte velat låta denna remissdebatt gå till ända utan att föra fram dessa mina helt personliga synpunkter.

Herr talman! Det sista som herr Cassel sade var det som jag uppskattade i hans anförande, nämligen att det var hans rent personliga synpunkter. Jag vill därför inte gå in i någon polemik mot honom nu. Herr Wedén, som han vände sig mot, har inte tillfälle att vara närvarande i kammaren. Får jag bara säga att från folkpartiets sida kan vi endast upprepa det vi har sagt i år, förra året och året dessförinnan, att vi inbjuder till samarbete mellan alla tre oppositionspartierna på konkreta punkter i riksdagsarbetet. Det är i detta sammanhang som samarbetsviljan kommer att prövas.

Herr talman! Får jag lov att uttrycka min tillfredsställelse över herr Gustafsons senaste förklaring. Betänkandet hänvisades omedelbart i vederbörliga delar till konstitutionsoch bankoutskotten. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet under ti

Herr talman! Herr Karlsson i Hud dinge har frågat statsministern om man i samband med dennes besök i Danmark och andra nordiska överläggningar på regeringsnivå diskuterat frågan om en liberalare nordisk livsmedelsmarknad, bland annat som ett led i att minska spänningen mellan de nordiska länderna i förhållandet till EEC. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill meddela att i enlighet med rekommendation av Nordiska rådet vid dess session i februari detta år en utredning av bl.a. frågan om en friare nordisk livsmedelsmarknad har upptagits av det nordiska ekonomiska samarbetsutskottet. Berörda frågor diskuteras även fortlöpande vid sammanträffanden mellan ledamöter av regeringarna i de nordiska länderna.
Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern och vill redan från början uttala min tillfredsställelse över hans svar, som väl var kort men positivt. Den direkta orsaken till att jag ställt denna fråga är den av alla kända och särskilt under senare tid framträdande dissonansen mellan å ena sidan Danmark och å andra sidan de övriga nordiska länderna när det gäller hållningen till EEC. Danmarks inställning måste vi kunna förstå med hänsyn till den danska jordbruksexportens betydelse för landets ekonomi och till att situationen beträffande marknadsblocken i Europa är någonting som skapat och skapar mycket stora svårigheter för denna export. Den djupare liggande anledningen till frågan är vår egen inställning till detta spörsmål. Vi menar att svensk jordbrukspolitik mer och mer måste utformas i anslutning till en lågprislinje, så att stödet åt jordbruket såvitt möjligt får formen av ett stöd åt jordbruksproduktionen, inte genom höga priser utan på annat sätt. Detta problem får vi tillfälle att återkomma till senare. Vår ståndpunkt sammanhänger också med vår allmänna mening att en utveckling av det ekonomiska samarbetet i Norden förr eller senare även måste ge ett samarbete beträffande livsmedelsmarknaden. Man kan inte från den ekonomiska integrationen undanta ett så viktigt område som jordbruket. Jag skall inte nu gå närmare in på dessa allmänna synpunkter på spörs målet om en nordisk livsmedelsmarknad utan har bara velat omnämna dem. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Herr From har frågat mig om jag anser att de åtgärder, som under de senaste åren vidtagits för att förhindra inbrott och stölder från militära vapenoch sprängämnesförråd, från allmän säkerhetssynpunkt är fullt tillräckliga. Som svar på frågan beträffande vapenförråden vill jag först konstatera att de åtgärder som hittills vidtagits ännu inte hunnit få full effekt. Sålunda kommer först under innevarande budgetår de förstärkningar av inbrottsskyddet vid samtliga vapenförråd som påbörjades budgetåret 1963/64 att vara helt genomförda. Jag vill dock understryka att detta förstärkningsarbete har bedrivits med hög prioritet av myndigheterna. Även i samband med att vapenförråd nyplaneras eller förhyrs säkerställs ett motsvarande inbrottsskydd. Detta innebär att vapen och ammunition vid militära förråd härefter kommer att förvaras i byggnader av god skyddsklass eller i specialbyggda kasuner eller vapenkistor. Även om riskerna för vapenstölder bedöms bli mindre sedan hittills vidtagna åtgärder fått full effekt, är det dock min uppfattning att också åtgärder av annan typ måste prövas för atl förebygga inbrott av mera kvalificerat slag. I detta syfte har jag, såsom bl.a. framgår av proposition nr 105 till årets riksdag, förordat att medel ställs till Allmänna bevakningsaktiebolagets förfogande för teknisk utveckling av ett särskilt larmsystem. För närvarande pågår detta utvecklingsarbete, som kommer att ske i samråd med överbefälhavaren och rikspolisstyrelsen. Även i övrigt samarbetar överbefälhavaren och rikspolisstyrelsen på detta område. Sålunda har nyligen överläggningar mellan dessa ägt rum och vissa ytterligare vägar för att skapa ett effektivt skydd undersökes. För förvaringen av ammunition och sprängmedel byggs särskilda betongoch bergskyddsrum enligt en av fortifikationsförvaltningen uppgjord plan. Planen skall enligt Kungl. Maj:ts direktiv vara fullföljd år 1970. Dessa åtgärder är enligt min mening fullt betryggande.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

Det finns fler människor än vi kanske tror, som lever i ständig skräck för att de skall bli utsatta för besök av dessa våldsverkare. Man kan fråga sig om gamla och trötta människor som behöver lugn och ro skall nödgas förskansa sig bakom dubbla lås och säkerhetskedjor i ett välfärdssamhälle som vårt. Detta gäller såväl dem som bor på enslig landsbygd som i större tätorter. Men det är inte bara de gamla som är hotade. Bankrån och polismord talar sitt tydliga språk. Det har ifrågasatts om det är nödvändigt att utsprida vapen, ammunition m.m. på så många olika förråd som nu är fallet, men det är ju en fråga om militär beredskap som kanske inte kan diskuteras här. Men en undran kunde kanske få framföras. Skulle det inte vara möjligt att koncentrera vapen m.m. för en mindre region till ett förråd, som är så beläget att effektiv bevakning eller larmsystem kan anordnas eller andra säkerhetsåtgärder vidtagas? Att göra alla förråd fullt inbrottssäkra är väl en ekonomisk orimlighet. Jag är tacksam för de upplysningar som statsrådet här lämnat. Jag hoppas att de åtgärder som nämns i svaret inte bara skall bidra till säkrare förvaring utan även inge trygghetskänsla hos alla dem som nu lever i oro och ängslan.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig om det är nödvändigt att bibehålla anordningen med transport på lastbilsflak av militär personal under övningar och om några åtgärder kommer att vidtas för att undvika denna form av transport. Resurserna medger tyvärr inte att alla militära personaltransporter sker i bussar eller andra täckta fordon. Därför utnyttjas även öppna lastbilar. Det är också nödvändigt att räkna med att transporter under = krigsförhållanden till stor del sker med anlitande av bl.a. öppna lastbilar. För militära transporter gäller särskilda säkerhetsbestämmelser. Dessa granskas kontinuerligt genom Ööverbefälhavarens försorg. Jag har begärt rapport om nyligen inträffade tillbud i samband med militära transporter. Då militieombudsmannen gör en undersökning om de militära säkerhetsbestämmelserna för personaltransporter, anser jag mig böra avvakta resultaten härav innan jag tar ställning till om några ytterligare åtgärder från min sida behövs.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min enkla fråga. Det är ett försiktigt svar, men man måste väl invänta den utredning som pågår inom detta område. Det som föranledde mig att ställa min fråga var följande rubrik i en av våra största dagstidningar: »Militärbil krockade — en dödad, två skadade». Av tidningens innehåll fick man veta att en lastbil med 15 militärer på väg till en nattorientering vid möte med en annan lastbil krockade med denna. Militärbilens högra sida slets upp, och tre militärer som suttit lutade mot lastflakslämmen klämdes fast mellan de båda bilarna innan de kastades i vägbanan. De tre avkastade militärerna påkördes därefter av en efterföljande civil personbil. Man frågar sig då om det är nödvändigt med dessa transporter under fredstid. Den viktigaste kuggen i vårt försvar är militärerna, eller hur? Utan militärer har vi inget försvar. Man måste därför även tänka på att omsorgsfullt skydda dem mot olycksfallsrisker. Jag har själv åkt på lastbilsflak, och jag måste erkänna att jag ibland kände mig ganska enkel. Jag anser att man så långt möjligt bör undvika detta slag av trans porter. Om det inte går att ordna på annat sätt bör alla åtgärder vidtagas för att skydda militärerna. Sittplatsernas placering är mycket viktig. Enligt § 57 mom. 2 andra stycket i vägtrafikförordningen som fastställdes den 28 september 1951 får lastbil icke användas för befordran av personer såvida ej anordningar på bilen bereder tillfredsställande säkerhet. Om det sedan avser utflykter eller lustresor etc., eller om man använder lastbil för befordran av personer erfordras härför särskilda anordningar på bilen, och dessa skall enligt tredje stycket i samma moment vara godkända av besiktningsman. Vidare föreligger bestämmelser för hur många personer som får vistas på lastbilsflaket. Särskilda föreskrifter för lastbil som disponeras för militära myndigheter har meddelats i 8 22 mom. 4 i militära vägtrafikkungörelsen av den 5 november 1954, och enligt detta moment må för befordran av krigsmakten tillhörig personal utan hinder av vad i § 57 i vägtrafikförordningen stadgas brukas lastbil utan att särskilda anordningar på bilen vidtagits. Jag vet att förbandens tillgång på fordon för enbart personaltransporter, d.v.s. bussar, är mycket begränsad. Man har även sagt att inom nuvarande materielramar finns ej ekonomiskt utrymme för anskaffning av bussar i sådan omfattning att trupp skulle kunna transporteras på detta sätt i samband med icke fälteller stridsmässiga Öövningar, utan att ur stridssynpunkt väsentlig materiel skulle få slopas. Min tanke är att åtgärder bör vidtagas för att på bästa sätt skydda militärerna vid dessa transporter. Anskaffningen av ett större antal bussar anser jag vara högst nödvändig. Det kanske även finns möjligheter att hyra bussar. Man kan också tillverka speciella anordningar att placera på lastbilsflak med sittplatser för militärerna. Det är viktigt att de åkande inte sitter intill lämmarna utan en bit ifrån. Jag hoppas därför att något blir gjort i den viktiga angelägenhet som jag här har tagit upp. Jag vet inte om jag har rätt att ställa följande fråga: Kan de värnpliktiga vägra att låta sig transporteras på lastbilsflak på grund av de stora risker de då utsätts för? Den frågan kanske inte statsrådet vill besvara. Jag ber att som avslutning än en gång få tacka för det svar jag erhållit och hoppas att min fråga kommer att resultera i åtgärder.
Herr talman! Den trafikolycka herr Wikner erinrade om var mycket tråkig, som alla trafikolyckor. Den inträffade i samband med en transport då lastbilsflaket användes för transport av värnpliktiga. Man skulle kunna tro att det är mycket vanligt med sådana transporter, men så är inte fallet; de förekommer ingalunda dagligdags. Vid övningar och t.ex. för förflyttningar till skjutfält har man emellertid inte tillgång till andra transportmedel än lastbil eller cykel, eftersom i princip bara en buss står till förfogande för varje regemente. Det finns därvid särskilda bestämmelser om hur lastbilarna får användas men jag skall inte trötta kammaren med att återge dessa bestämmelser som noggrant fastställer hur transporterna skall ske. Det är med anledning av den olycka som herr Wikner nämnde samt ytterligare några påpekanden som gjorts direkt från militära myndigheter som militieombudsmannen nu går igenom säkerhetsbestämmelserna och undersöker om det är möjligt att skapa ytterligare trygghet vid transporterna med lastbil. Tyvärr måste jag säga att jag inte kan se, hur man under de närmaste åren helt skall kunna undvika sådana trans Dorter.

Herr talman! Herr Jansson har frågat mig, om jag är beredd att vidta åtgärder mot sådana brister inom militärsjukvården som lett till upprepade feldiagnoser och därmed svåra konsekvenser för värnpliktigas liv och hälsa. Jag vill erinra om att vid 1965 års höstriksdag antogs ett av Kungl. Maj:t framlagt förslag rörande omorganisation av hälsooch sjukvården vid förbanden. Beslutet innebar bl.a. att från den 1 juli i år hälsoundersökningarna och sjukvården av de värnpliktiga vid förbandens läkarmottagning m.m. utförs av prestationsavlönade tjänsteläkare. Ett väsentligt syfte med reformen var att skapa bättre förutsättningar för att rekrytera välutbildade läkare till försvaret och begränsa användningen av unga värnpliktiga läkare. Trots att det nya systemet endast har verkat under ett kvartal vågar jag, på grundval av de goda erfarenheter som hittills vunnits, uttala den förhoppningen att återstående vakanser snabbt skall kunna fyllas med väl meriterade läkare. Tjänsteläkare har redan kunnat rekryteras till flertalet förband. På vissa garnisonsorter är emellertid läkarbristen fortfarande kännbar, och behovet av läkare måste ännu — liksom inom civilsjukvården — i viss utsträckning täckas av medicine kandidater, som enligt medicinalstyrelsens bemyndigande av försvarsgrensöverläkarna har fått behörighet att utöva läkaryrket under sin värnpliktstjänstgöring. I detta sammanhang vill jag framhålla att varje läkare — även om han tjänstgör inom försvaret — i fråga om sitt medicinska handlande är underkastad bestämmelserna i allmänna läkar instruktionen och därmed står under medicinalstyrelsens tillsyn. Slutligen vill jag nämna att 1962 års försvarssjukvårdsutredning nyligen har lagt fram förslag om bl.a. den centrala och regionala ledningen av militärsjukvården. Förslagen syftar bl.a. till att ytterligare förbättra tillsynen av hälsooch sjukvården inom försvaret. De be: reds nu inom försvarsdepartementet.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Det motsvarar inte helt vad jag hade väntat. Min fråga var föranledd av att flera värnpliktiga under senare tid har avlidit i vad man nu ganska allmänt kallar »magnecyldöden», d.v.s. genom att läkare har nonchalerat att vidtaga riktiga undersökningar.

Han led av höggradig åderförkalkning i hjärttrakten. Det avgörande i detta sammanhang är givetvis att stora brister ännu råder inom militärsjukvården, men det är en särskild sort av brist som jag har velat påtala, nämligen förekomsten av en upprörande nonchalans hos en del av de läkare, som har hand om den militära sjukvården. Försvarsministern erinrar om att de som tjänstgör inom försvaret i fråga om sitt medicinska handlande är underkastade bestämmelserna i allmänna läkarinstruktionen och att de alltså står under medicinalstyrelsens tillsyn.

I några sådana fall är åtal väckta mot läkarna, men vi vet inte vart dessa kommer att leda. Jag skulle därför vilja fråga, om det inte kunde tänkas några omedelbara åtgärder, varigenom den nuvarande militärsjukvården förbättrades i detta avseende. Jag är medveten om att försvarsministern har hand om ett departement, som kanske representerar det mest konservativa inslaget i det svenska samhället, men ändå borde man väl kunna göra slut på det nuvarande oefterrättliga tillståndet inom militärsjukvården.
Herr talman! Herr Janssons generalisering här är helt omotiverad. Inom det militära liksom inom det civila förekommer att felaktiga diagnoser ställes och att vederbörande läkare då kan åtalas. Det har under de två—tre senaste åren inom försvaret såvitt jag vet inträffat tre uppmärksammade sådana fall, som gäller dels två hjärnhinneinflammationer och dels en hjärtinfarkt. Herr förste vice talmannen, som väl känner till den militära sjukvården, skulle kunna stiga upp här och hålla en föreläsning för oss om vilka svårigheter det kan möta att snabbt fastställa just dessa två sjukdomar. Jag vill absolut bestrida att uppenbar nonchalans har förekommit inom militärsjukvården. Det föreligger där brist på läkare på samma sätt som inom den civila sjukvården, och jag är glad över att jag här kan påpeka att vi genom det beslut som kammaren fattade för ett år sedan har från och med den 1 juli fått ett nytt system, som medför att antalet vakanser snabbt minskar. Jag fick just meddelande om det aktuella läget. Före omorganisationen den 1 juli var 32 tjänster för regementsoch bataljonsläkare vakanta vid arméförbanden — jag har bara uppgifter om dem. För närvarande saknas läkare vid högst 10 förband. Vi har alltså funnit det system som gör att vi inom förbandssjukvården skall kunna få de läkarkrafter som vi behöver. Vi har nu att avvakta resultaten av de åtal som skett. Då skall man inte anklaga enskilda läkare för att genom medveten nonchalans äventyra unga människors liv.
Herr talman! Jag vänder mig mot karakteristiken att jag skulle generalisera. Jag har inte avgivit något generellt omdöme om militärsjukvården utan jag har ställt min enkla fråga utifrån några konkreta fall. Den stora bristen är att en värnpliktig, när han blir illa behandlad, inte omedelbart kan överklaga och få sin situation prövad. Det kunde exempelvis inte värnpliktige Andrén, trots att han var för sin egen del alldels klar över sin situation, han hade tidigare genomgått läkarundersökningar och visste att han kanske inte skulle överleva sin sjukdom. Det är nödvändigt att pröva, om man inte kan åstadkomma former som möjliggör ett omedelbart överklagande från en värnpliktig, när han anser sig förfördelad och illa behandlad.

Herr talman! Herr Björkman har frågat mig, när jag beräknar att framlägga propositionen angående utlandssvenskarnas rösträtt. Härpå kan jag svara, att det under hösten har pågått arbete inom justitiedepartementet på frågan om utlandssvenskarnas rösträtt och att regeringen kommer att ta ställning i saken, så snart ärendet är färdigberett härför.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag hade knappast väntat att i det läge denna fråga befinner sig justitieministern skulle sträcka sig längre. Eftersom jag ställt endast en enkel fråga skall jag inte upprepa de många klagomålen från utlandssvenskarna och från andra håll över att denna frågas lösning dröjt så länge; justitieministern känner säkert till dem lika bra som jag. Statsutskottets femte avdelning fick vid sin utrikesresa förra veckan ytterligare bevis för den bitterhet — för att uttrycka den milt — som utlandssvenskarna känner över att ställas utanför möjligheterna att utöva sina grundlagsenliga rättigheter. Det är svårt att förklara för dem att vi här i landet gör allt för att underlätta för medborgarna att delta i valen, medan de svenska medborgare som bor utomlands får vänta decennium efter decennium på en lösning som ger dem denna möjlighet. Jag hade emellertid två alldeles speciella skäl för att ställa denna fråga på höstriksdagens första dag. Det första är att på den förteckning över väntade propositioner som då förelåg var inte frågan om utlandssvenskarnas rösträtt upptagen.

Då jag sedan inte fick se denna proposition på förteckningen undrade jag givetvis vad som hade hänt. Av justitieministerns svar framgår nu att ärendet är under arbete i departementet. Men den pågående konflikten mellan SACO och avtalsverket har väl rubbat cirklarna en aning i justitiedepartementet liksom på andra håll. Det andra skälet till att jag ställde min fråga var att det är angeläget att utlandssvenskarna, om man skall ha ett frivilligt — registreringsförfarande för dessa i enlighet med vad den senaste utredningen föreslagit, också får vetskap om detta i så god tid att de har möjlighet att utöva sin rösträtt vid 1968 års andrakammarval. Det kan ju ta tid innan denna information tränger fram, så utspridda över jordklotet som alla dessa tiotusentals utlandssvenskar är. Eftersom jag själv i viss mån är inblandad i det hela, är jag, herr justitieminister, fullt medveten om att justitieministerns många kunniga medarbetare i departementen har händerna fulla och överfulla med arbete på författningsreformen, men jag hoppas att man nu inte ytterligare skall skjuta upp det viktiga ärendet om utlandssvenskarnas rösträtt till någon avlägsen framtid. Vid en snabb genomgång av remissyttrandena har jag även fäst mig vid att det hinder för utlandssvenskarnas rösträtt, som den senaste utredningsmannen funnit — nämligen att det skulle erfordras en grundlagsändring för dess genomförande — enligt vad flertalet av remissmyndigheterna anser inte skulle föreligga. De har också betraktat den rent tekniska lösningen som tillfredsställande. Det har även framförts andra alternativ som kanske rent av är bättre. Och justitieministerns kunniga och dugliga experter kan kanske åstadkomma ytterligare lösningar, som t.o.m. är ännu enklare och bättre. Justitieministerns svar innebär inte att proposition i detta ärende verkligen kommer att föreläggas vårriksdagen. Jag kan också förstå honom när han inte vill gå så långt som att ge ett bestämt löfte.

Herr talman! Fru Holmqvist har frågat mig, om det efter den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1959 har hänt att hävande av adoptivförhållande enligt 4 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken drabbat utländska adopterade barn. Adoptivförhållande kan hävas enligt detta lagrum, om adoptivbarnet har grovt förgått sig mot bl.a. adoptanten eller för ett lastbart eller brottsligt liv och det uppenbarligen inte kan fordras att adoptivförhållandet ändå skall bestå. Det krävs naturligtvis en ingående och tidsödande utredning för att utröna, om något sådant fall som fru Holmqvist avser till äventyrs har in träffat vid någon av landets alla domstolar. Jag har emellertid låtit undersöka förhållandena i rikets tre största städer, som tillsammans svarar för inemot en tredjedel av alla ärenden om hävande av adoptivförhållande under tiden från och med den 1 juli 1959. Av 40-talet avgjorda sådana ärenden har endast två avsett hävande enligt 4 kap. 9 8 andra stycket föräldrabalken. Dessa två gällde adoptivbarn, som alltid varit svenska medborgare och som för övrigt båda vid tiden för hävandet var över 18 år.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra ett tack för svaret på min enkla fråga. Svaret gläder mig i så måtto att i de fall, som undersökts, inte något utländskt barn har drabbats av att dess adoptionsförhållande har hävts. Svaret ger inte klart vid handen, om behandlingen av de avgjorda ärendena i de tre största städerna har skett enligt den nya lydelsen av lagen. Av gången i de i en tidskrift nämnda fallen av hävda adoptioner kan man sluta sig till att behandlingen skett enligt lagens tidigare lydelse, som innebar att någon allmän bedömning av lämpligheten i att adoptionen häves inte skulle göras. Oavsett vilken lagbestämmelse som är avgörande för domstolsutslaget, är detta grundat på ett för de inblandade parterna djupt tragiskt förhållande, som för dem säkerligen framstår som ett misslyckat föräldrar —barn-förhållande. Precis samma misslyckanden uppstår mellan biologiska föräldrar och deras barn. Men i dessa fall föreligger inga möjligheter att juridiskt bryta banden. För adoptivbarn är vanligen kontakten med den biologiska släkten helt bruten sedan adoptionen genomförts. Därför föreligger små förutsättningar för att återuppta denna kontakt för den unge i den stund då adoptionen är hävd, eftersom oftast många år har förflutit sedan adoptionen har skett. Få ungdomar gör väl under sådana förhållanden anstalter för att hos myndigheter försöka efterforska eventuell biologisk släkt och har följaktligen anledning känna sig utstött ur all familjegemenskap. Detta gäller närmast svenska barn, men för utländska barn blir inte problemen i en sådan situation mindre. Även om lagen i sin nuvarande form ännu ej tillämpats i något fall, föreligger ändå genom dess blotta existens risk för att adoptivbarnen står lämnade helt utan anhöriga och den trygghet denna kontakt innebär. Det förefaller som om den principfrågan inte hade prövats i samband med införandet av den s.k. starka adoptionen. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.